Fru talman! Patrik Björck har frågat mig om jag vill medverka till att införa ett sökvillkor i arbetslöshetsförsäkringen och om jag vill ta initiativ till att ge Socialförsäkringsutredningen direktiv att inte införa ett sökvillkor i arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom jag nyligen replikerat på en debattartikel av bland annat Patrik Björck i just detta ämne vill jag hänvisa till det svar jag lämnade till Patrik Björck med flera i Svenska Dagbladet den 18 mars i år. Av min replik framgick följande. När alliansregeringen tillträdde 2006 fanns det stora problem med hur arbetslöshetsförsäkringen var utformad. Arbetslinjen var inte tillräckligt tydlig i arbetslöshetsförsäkringen. Därför genomfördes ett antal reformer som dels gjorde det mer lönsamt att arbeta för att öka sysselsättningen, dels tydliggjorde arbetslinjen i arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom tydliggjordes dess roll som en omställningsförsäkring mellan två arbeten. I samband med dessa förändringar har vikten av att försäkringen ska omfatta dem som har en viss anknytning till arbetsmarknaden eller som har haft ett varaktigt arbete betonats. Det blev till exempel inte längre möjligt att kvalificera sig till ersättning genom studier, samtidigt som arbetsvillkoret skärptes. De förändringarna i trygghets och omställningsförsäkringarna som regeringen har genomfört har bidragit till ökad sysselsättning, minskat utanförskap och lägre jämviktsarbetslöshet. Sysselsättningen har ökat med drygt 200 000 personer sedan 2006. Samtidigt har utanförskapet minskat med drygt 200 000 personer under samma period. Socialdemokraterna har tidigare kritiserat regeringen i hårda ordalag för förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Det är därför välkommet att Socialdemokraterna nu tycks ha bytt inriktning och ställer sig bakom en arbetslöshetsförsäkring som präglas av en tydlig arbetslinje med tydlig förankring till arbetsmarknaden och starka drivkrafter för återgång till arbete. Arbetslöshetsförsäkringen är, och ska fortsatt vara, en omställningsförsäkring som man kvalificerar sig till genom att arbeta.

Fru talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret på interpellationen! Den något dubbeltydiga frågan i interpellationen är föranledd av det dubbelspel som Moderaterna spelar när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Jag ska försöka tydliggöra det i den här debatten och hoppas att debatten ska leda till att arbetsmarknadsministern kan ta avstånd från det dubbelspelet och att vi kan lämna det bakom oss. Vi får väl se hur debatten utvecklar sig. När man hör svaret blir dubbelspelet väldigt tydligt. Arbetsmarknadsministern inleder med att säga att när alliansregeringen tillträdde fanns det problem med arbetslöshetsförsäkringens utformning. Det kan man alltid diskutera. Det som är fullständigt solklart är att när alliansregeringen skulle reformera arbetslöshetsförsäkringen blev det stora problem med den. Man skulle till och med kunna ta till så hårda ord som att säga att den nästan har förstörts. Det regeringen gjort är att se till att nästan ingen arbetslös i dag har sin inkomst försäkrad. Det är bara några få procent som har det. En stor del av de arbetslösa har över huvud taget inte tillgång till försäkringen. Över en halv miljon människor lämnade försäkringen när avgiftssystemet ändrades så att den blev väldigt dyr. Den har alltså blivit dyr, det har blivit ett dåligt utfall och regelverket har blivit sådant att många inte får del av försäkringen. Fanns det problem med försäkringen innan alliansregeringen tillträdde så är de problemen nu gigantiska. Den politik som arbetsmarknadsministern företräder har faktiskt ruinerat, förstört, den försäkring vi hade. Sedan hävdar arbetsmarknadsministern att försämringarna av försäkringen skulle ha lett till ökad sysselsättning, minskat utanförskap och lägre arbetslöshet. Det är ju bisarrt, fru talman. Det som skett är att arbetslösheten har ökat och är nu på en mycket hög nivå. Anders Borg, finansministern, kommer vid genomgången av ekonomin i sin vårproposition fram till att han får justera upp prognoserna och att arbetslösheten fortsatt kommer att vara hög, i många år framåt. Det sker med den förda politiken. Påståendet att den skulle ha lett till lägre arbetslöshet är faktiskt inte sant. Jag ska försöka att inte ta i starkare än så, men det är en osanning som arbetsmarknadsministern far med. Den här debatten har vi haft många gånger. Vi kritiserar den politik som arbetsmarknadsministern och alliansregeringen står för när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, hur man förstört den på det sätt som jag beskrivit och hur man haft en förhoppning om att det skulle leda till lägre arbetslöshet. När försämringarna genomfördes 2006 var vi socialdemokrater oerhört tydliga med att vi inte trodde att det skulle leda till någonting gott, ingen arbetslöshet skulle sänkas. Det enda det skulle leda till var att de arbetslösa blev fattigare. Efter snart sju år med alliansregeringen kan vi konstatera att alla de farhågor vi hade när den politiken genomfördes har visat sig vara korrekta. Den analys vi gjorde av den moderata arbetsmarknadspolitiken har alltså varit korrekt. Det enda den lett till är att människor blivit fattigare när man drabbats av arbetslöshet samt att arbetslösheten har ökat. Det var den ena delen. Jag ska i mitt nästa inlägg komma in på den andra delen av dubbelspelet, för jag hinner inte ta upp det i ett och samma inlägg.

Fru talman! Socialdemokraterna anser att Socialdemokraternas analys är korrekt. Det är ungefär lika uppseendeväckande som att säga att tomten har tomteluva. Jag undrar, Patrik Björck, vem som spelar dubbelspel. Moderaterna hävdar, har alltid hävdat, att arbetslöshetsförsäkringen ska vara just en omställningsförsäkring mellan arbeten. Vi har haft en diskussion om arbetsvillkoren, att det är rimligt att man har en någorlunda fast förankring. Man ska ha jobbat ungefär halvtid en period för att kvalificera sig till a-kassan. Patrik Björck ingår i den parlamentariska utredning som tittar på hela försäkringen och möjligheterna och svårigheterna med att göra den obligatorisk. Jag tror att Patrik Björck har mycket detaljkännedom om vad som sker i utredningen. Det har inte jag som statsråd och ska heller inte ha det. Det är en fristående utredning. Man kan säga att det är som en egen myndighet som styrs via direktiv som fattas av regeringen gemensamt. Jag vill vara tydlig med att vi från alliansregeringens sida inte förespråkar någon form av medborgarlön. Vi förespråkar en arbetslöshetsförsäkring med tydlig arbetslinje där man försäkrar en inkomst mellan arbeten. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Jag vill fråga Patrik Björck om Socialdemokraterna tycker att villkoren för att kvalificera sig till försäkringen är rimliga eller om de avser att återgå till det som var tidigare så att studenter och andra kommer att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen. Hur ställer sig Socialdemokraterna i den frågan? Det tycker jag är höljt i dunkel.
Fru talman! Moderaterna har alltid hävdat, säger arbetsmarknadsministern. Problemet är att de inte gjort det, utan de har spelat ett dubbelspel. Jag var inne på det i mitt tidigare inlägg, och nu ska jag utveckla det. I Svenska Dagbladet den 4 mars kan vi läsa: "A-kassa utan att ha arbetat. Det ska gå att få a-kassa direkt - utan att jobba först. Moderaterna öppnar för att slopa kravet på att en arbetslös måste ha arbetat för att kunna få ersättning." Det är ett uttalande av den moderate ordföranden i den utredning som arbetsmarknadsministern hänvisar till. Expressen har den 5 mars, dagen efter, en ledarartikel med rubriken "Medborgarlön är ingen lösning" där man tar upp diskussionen om medborgarlön. I artikeln sägs bland annat att "den senaste idén handlar om att släppa arbetsvillkoret, så att även den som aldrig har arbetat ska få rätt till a-kassa. - däribland M . har blivit förtjusta i idén." Vidare sägs i artikeln att "det strider mot själva grundtanken bakom arbetslöshetsersättningen - att den är en omställningsförsäkring mellan två jobb. I stället öppnar man för en form av medborgarlön. - Det är anmärkningsvärt att Moderaterna av alla partier säger sig förorda en sådan modell medan Socialdemokraterna helt korrekt varnar för att 'man hamnar snubblande nära en medborgarlön'." Det är alltså citat från den borgerliga tidningen Expressens ledarsida. Det är här dubbelspelet uppstår, fru talman. Jag har inga som helst problem med att argumentera med Hillevi Engström om den uppfattning om arbetslöshetsförsäkring som hon tidigare har haft och som hon i och för sig säger sig stå för även nu: att man ska försämra regelverket, höja avgiften och sänka ersättningsnivån. Den debatten kan jag gärna ta med Hillevi Engström, och den linjen kommer inte att leda till någon sänkt arbetslöshet. Den har inte lett till sänkt arbetslöshet. När Moderaterna har sänkt arbetslöshetsersättningen har arbetslösheten ökat. Sambandet är alltså snarare det motsatta. Jag kan också, fru talman, ta en debatt om varför en medborgarlön inte skulle vara bra för arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen har många viktiga delar som den ska se till att uppfylla. Bland annat ska den naturligtvis se till att den enskilde får en trygghet vid arbetslöshet och får hjälp till omställning. Den ska se till att upprätthålla konsumtionen vid lågkonjunktur. Den ska också, nota bene, hävda arbetslinjen genom att man kvalificerar sig för arbetslöshetsförsäkringen genom arbete. Den debatten kan jag ta mot medborgarlönen, och jag kan ta debatten mot Moderaternas tidigare linje när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Men det blir väldigt svårt att debattera med en motståndare som samtidigt intar två helt motstridiga ståndpunkter. Min förhoppning här och nu är att arbetsmarknadsministern ska svara på frågan: Är det så att Moderaterna inte förespråkar medborgarlön, eller om man ska vara mer precis, det som man har lagt fram förslag om i utredningen och som man kallar för ett sökvillkor? Är det på det sättet? Då kan vi ta en debatt kring det. Om det inte är på det sättet skulle det vara väldigt bra att få ett klart besked om det också.
Fru talman och Patrik Björck! Jag tyckte att jag var väldigt tydlig i mitt svar. Det är alliansregeringens uppfattning att arbetslöshetsförsäkringen är och ska vara en omställningsförsäkring som man kvalificerar sig för genom arbete. Alliansregeringen förespråkar inte någon form av medborgarlön. Det är väldigt viktigt att det finns en tydlig arbetslinje i arbetslöshetsförsäkringen. På så sätt tror jag att jag har uttryckt mig klart och tydligt.
Fru talman! Jag tackar för det klara och tydliga svaret. Då vill jag bara passa på att uppmärksamma arbetsmarknadsministern på att den utredning som bland annat jag deltar i är en parlamentarisk utredning. Idén med en parlamentarisk utredning är att partierna ska vara där och företräda sina uppfattningar. Man ska kunna diskutera de problem och direktiv som man har fått av regeringen om man eventuellt ska kunna hitta lösningar och komma fram i de frågor som man har satts att utreda. Men hela idén med en parlamentarisk utredning är naturligtvis att i parlamentet företrädda partier finns med. Då får jag förutsätta, fru talman, att arbetsmarknadsministern när hon nu uttalar sig även uttalar sig om den moderata uppfattningen om hur arbetslöshetsförsäkringen ska vara utformad. Då kan jag ta med mig till utredningen att jag är trygg med att man inte vill ha ett sökvillkor, att man inte vill ha en medborgarlön, att man inte kommer att driva den typen av frågor i utredningen och att jag i fortsättningen slipper debattera åt två håll med samma politiska motståndare på en gång, fru talman. Jag tackar för det tydliga svaret och hoppas att min tolkning av det svaret är riktig samt att Moderaterna även i den parlamentariska utredningen företräder den ståndpunkten.
Fru talman! Detta är en utredning som pågår. Patrik Björck deltar i den tillsammans med en mängd andra parlamentariker. När utredningen lägger fram sina förslag kommer jag och regeringen att ta ställning till dem. Jag känner inte till och kommer inte att kommentera vad som diskuteras inom utredningen, som inte är öppen för allmänheten. Men jag har varit väldigt tydlig i mitt svar om att utredningen är viktig. Den har ett svårt och omfattande uppdrag. Alliansregeringens uppfattning är att arbetslöshetsförsäkringen fortsatt ska vara en omställningsförsäkring mellan arbeten med en tydlig arbetslinje.